Herr talman! Ibland kan man fatta beslut i livet som påverkar ens familj, som att söka jobb utomlands och då ha familjen med sig. Av den anledningen är det bra att vi har ett system med internationella skolor där barn till personer som ska arbeta utomlands bland annat har möjlighet att få sin utbildning och inte förlora flera år av den kunskap som de har rätt till. I betänkandet och i regeringens proposition bedöms att en skärpning av rätten för internationella skolor att ta ut elevavgifter för elever vilkas skolkostnad täcks av offentliga bidrag ska göras.

Utskottet och regeringen anser också att avgifterna bör vara skäliga med hänsyn till de kostnader som är avsedda att täcka de bidrag skolorna får och omständigheterna i övrigt. Så står det uttryckligen i betänkandet. Att regeringen väljer att skärpa reglerna är välkommet, men jag anser inte att det är tillräckligt. För att alla ska ha samma rätt till kunskap och utbildning råder avgiftsfrihet inom det svenska skolväsendet. Det kravet bör ställas på all utbildning som anordnas på grundskole och gymnasienivå i Sverige, även i de fall där det finns behov av att placera barn i en internationell skola. Dessa skolor ska inte vara förbehållna en välbärgad elit, vilket de tyvärr alltför ofta har varit. Vi välkomnar såklart att alla partier varit överens om att vi ska se till att förtydliga och underlätta reglerna så att eleverna inte ska hamna i kläm. Men frågan kvarstår. Om vi i Sverige ska ha en skola där avgiftsfrihet råder, varför ska då de privata internationella skolorna enligt förslaget kunna fortsätta att ta ut avgifter? Även om lagen som sagt skärps menar vi att det är orimligt, med tanke på den historia som funnits där vissa skolor tagit ut avgifter på 100 000 kronor, att fortsätta att ha ett system där man inte sätter någon gräns för avgifterna utan enbart säger att det ska vara rimliga och skäliga kostnader. Vad är då skäliga kostnader? Ska vi fortsätta att säga att vi i Sverige står för en skola där avgiftsfrihet råder, eller ska vi ändra i skrivningarna och säga att avgifter får förekomma om de är skäliga? Vänsterpartiets ställningstagande där är mycket tydligt. Med anledning av det jag anfört vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets reservation.

Herr talman! Tack, Lena Hallengren, för redogörelsen! Vi håller med om i princip allt som står i propositionen och betänkandet, utom just den del som handlar om avgifterna. Lena Hallengren säger att kommunerna inte tar ut några avgifter. Samtidigt ska kommunerna nu tillåtas att följa internationella läroplaner eller ett annat lands läroplan; för det mesta lär det nog bli internationella läroplaner. Då är frågan om det inte uppstår en merkostnad också för de kommunala skolorna. Och hur kommer det sig i så fall att vi vill att den ena skolan ska kunna ta ut avgifter men inte den andra skolan? Frågan blir egentligen i slutändan varför någon skola över huvud taget ska kunna ta ut avgifter, oavsett vad det är för barn som går där. Lena Hallengren nämnde bland annat att det finns elever som inte kan vare sig hemlandets språk eller det svenska språket. Då är frågan: Har inte alla skolor i Sverige i dag elever som inte kan vare sig svenska eller sitt modersmål, alltså barn som är analfabeter etcetera? Ska då de kommunala skolorna också börja ta ut avgifter? Det vet jag att Lena Hallengren inte tycker, men för att få till en skola som håller fast vid de principer om avgiftsfrihet som vi har slagit fast tror jag att det är viktigt att se till att även barn i internationella skolor får gå i en skola utan avgifter. Annars kommer vi att dela upp internationella skolor i ett B-lag och ett A-lag, och det är precis vad som kommer att hända nu med det nya beslutet.

Herr talman! Alternativet är inte att säga att kommunala skolor också ska kunna ta ut avgifter. Det finns ett tydligt alternativ, och det är att slå fast att det råder avgiftsfrihet i Sverige och att det är den principen vi ska följa. Visst kan det finnas vissa merkostnader - det kan vara andra läromedel man använder, och det kan finnas ett annat slags kostnad för de elever som går på internationella skolor - men är då avgifter lösningen? Är inte lösningen snarare att vi förändrar hur resurserna fördelas ute i skolorna, så att det blir ett mer behovsanpassat ekonomiskt system än det vi har i dag? Detta är en viktig fråga. Vi är överens om att de internationella skolorna är viktiga. Vi är överens om att de regeländringar och förändringar som görs också är viktiga. Däremot är vi inte överens om huruvida detta kommer att skapa ett A och ett B-lag. Jag menar att detta kommer att skapa ett A och ett B-lag. Det har det gjort sedan tidigare också på grund av att detta med avgifter i princip har varit oreglerat. Att enbart säga att det ska vara "skäliga kostnader" sätter ingen egentlig gräns för avgiften. Det finns i dag regelverk om andra områden i skolan, där man också talar om skäliga kostnader, vilket inte har blivit lyckat. Med tanke på att man tidigare har tagit ut hundratusentals kronor i avgifter kommer detta att bli ett problem. Vad anser Lena Hallengren, utbildningsutskottets ordförande, om detta?

Herr talman! Med kunskap och utbildning lägger vi grunden för vårt framtida välstånd i Sverige. Kring detta verkar det finnas bred uppslutning i denna kammare. Den som minns diskussionen från OECD om PISA-rapporten och liknande vet att det också fanns en del goda omdömen om svensk utbildningspolitik. Inte minst är den stora vikt som de svenska politiska partierna tillmäter utbildning något som förenar oss, som utvecklar svensk skola och också har möjlighet att göra det framöver. Framtidens konkurrenskraft för Sverige handlar inte enbart om att vi behöver ha goda svenska utbildningar och bra svenska skolor, även om det självfallet är en förutsättning. Framtidens konkurrenskraftsförutsättningar och möjligheten för Sverige att ha de mest världsledande, innovativa och växande företagen på en alltmer globaliserad marknad kräver att vi utöver goda utbildningar också har möjlighet att attrahera de bästa och skickligaste talangerna. Internationella skolor fyller en viktig funktion för att göra det möjligt för företag att rekrytera specialister, forskare och chefer från andra länder. Man ger dem möjligheten att välja Sverige, för här kan de inte bara hitta ett utvecklande arbete på ett innovativt företag utan dessutom bygga ett gott liv för sin familj. Den utbildning vi kan erbjuda är därmed otroligt viktig. De internationella skolorna möter därmed ett stort behov för Sveriges framtid. Alliansen yrkar bifall till den proposition som regeringen har lagt fram och tycker att det är viktigt och glädjande att man också utvecklar de internationella skolorna och ser till att de får möjlighet att verka i framtiden. Detta är både god utbildningspolitik och god näringspolitik. Attraktiviteten för att placera sitt företag här i Sverige eller att söka anställning här stiger när man också får möjlighet att gå i en skola med en läroplan som matchar det land man kommer ifrån eller som passar en väl. Propositionen utvecklar möjligheten för kommuner att driva internationella skolor. Den förtydligar regelverket och ser till att det också blir klart och tydligt hur det ska drivas och göras. Det är i grund och botten bra. Att man bibehåller möjligheten att ta ut skäliga avgifter, som ju har varit föremål för diskussion här i kammaren, är direkt nödvändigt. Att man kan ta ut en skälig avgift är avgörande för att de här skolorna ska kunna existera. De merkostnader som den internationella läroplanen medför i och med behov av rekrytering av lärare och liknande, gör att man inte kan leverera utbildningen enbart baserat på den elevpeng man kan få i Sverige. Skäliga avgifter är därmed inte en fråga om ideologisk hemvist utan om praktiska förutsättningar för att dessa skolor ska kunna existera och verka i Sverige. Propositionen är ett steg i rätt riktning för att utveckla svenska internationella skolor och därmed göra det svenska skolsystemet attraktivt ur ett internationellt perspektiv. Något som möjligen saknas, och där regeringen och majoriteten har anledning att återkomma, är behovet av att också utveckla de internationella förskolorna. Detta vet vi är av stor vikt för att man ska känna att det är attraktivt att bosätta sig i Sverige när man söker specialistuppdrag och liknande. I det förslag som ligger på kammarens bord i dag finns det ingenting om förskolorna. Alliansen vill därför uppmana regeringen att återkomma i den frågan, så att vi kan stärka svensk konkurrenskraft, stärka svensk utbildning över hela kedjan och se till att företag och experter väljer att söka sig till Sverige. Jag yrkar bifall till propositionen.

Herr talman! Låt mig inleda med att yrka bifall till förslaget i betänkandet! Det är ett steg i positiv riktning. Det är ett mycket bra betänkande och en mycket bra proposition från regeringen. Tack, Alliansen, som tycker att det här är god utbildningspolitik! I en globaliserad värld med ett globaliserat utbildningsväsen och en globaliserad ekonomi är det oerhört viktigt att vi erbjuder möjligheter för personer som vill röra sig över gränserna. Det är oerhört viktigt att barn till personer som kommer till Sverige för att forska eller för att studera - det kan också vara företagsledare och andra - får goda möjligheter att gå i skolan i det nya landet. I det här fallet är det Sverige. För att vi ska kunna behålla Sveriges position i täten är det viktigt att vi kan attrahera de bästa forskarna och de bästa företagsledarna. Då behöver vi även kunna erbjuda deras barn goda möjligheter att studera här i Sverige under den tid de är här. Det kan vara ett år; det kan vara ett par år. Med en internationell skola menas en utbildning som inte följer svensk läroplan utan en annan läroplan eller en internationell läroplan och som i första hand riktar sig till elever som är bosatta i Sverige under en begränsad tid. I Sverige har det blivit allt vanligare att människor är i behov av sådana skolor. Herr talman! I dag är det bara möjligt att gå i de skolorna hos andra än kommuner. Det är inte möjligt för kommuner att starta internationella skolor. Vi tycker att det är viktigt att vi ger kommunerna möjligheter. Även de ska kunna erbjuda internationella skolor. Det är huvudsyftet med denna proposition. Möjligheten utökas nu även till kommunerna. Det är ett viktigt steg framåt. När det gäller avgifterna är det väldigt klart i propositionen att de avgifter som andra huvudmän får ta ut måste vara skäliga. De måste vara rimliga. Annars förlorar de rätten att bedriva utbildningarna. De kan inte ta ut vilka summor som helst. Min kollega från Socialdemokraterna, Lena Hallengren, sa tidigare i dag: Man ska inte sammanblanda dem med andra skolor som tar ut en avgift på 100 000 eller 200 000 kronor per år. Det här handlar om ett begränsat antal skolor med avgifter på grund av merkostnader. På grund av läroplanen eller annat kan det uppstå vissa merkostnader som gör att man får ta ut avgifter. Dessa avgifter ska vara rimliga.